Herr talman! Luciano Astudillo har frågat mig om jag ämnar låta utvärdera försöksverksamheten med privata arbetsförmedlingsinsatser. Luciano Astudillo framhåller att jag vid en tidigare interpellationsdebatt i år bedyrade att jag skulle låta utvärdera de försöksverksamheter som Ams bedriver men att han saknar initiativ om detta från mig. Jag kan försäkra Luciano Astudillo att Ams försöksverksamhet med upphandlad privat jobbförmedling för olika målgrupper kommer att utvärderas. I detta fall behövs inga initiativ från mig. Ams arbetar i nära samverkan med Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering som har deltagit i utformningen av verksamheten och kommer att utvärdera denna efter det att den avslutas våren 2008. Jag vill också förtydliga det uppdrag Ams har angående att använda flera kompletterande aktörer. Uppdraget är bredare än att endast gälla en avgränsad försöksverksamhet. Ams ska mer aktivt använda kompletterande aktörer i syfte att förbättra matchningen och motverka utanförskapet. Ams ska säkerställa och tydliggöra att kompletterande aktörer blir en del av tjänsteutbudet. Det är Ams eget initiativ utifrån uppdraget att bedriva en försöksverksamhet med upphandling av privat jobbförmedling. Ytterligare en del i Ams genomförande av uppdraget är att man kommer att genomföra en upphandling avseende insatser inom jobb och utvecklingsgarantin.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Lite av bakgrunden till detta är de uttalanden som Littorin har gjort om att det går för sakta och att det är alldeles för lite av Ams förmedlingsverksamhet som privatiseras. Vi har haft en debatt om detta som var väldigt bra, och vi hade en väldigt positiv ordväxling där Littorin bland annat sade: Jag ska försöka lika fast i detta som när det gäller arbetsrätten och den svenska modellen se till att vi inte privatiserar Ams och att vi också utvärderar den verksamhet som ändå sätts i gång. 1 000 förmedlingstjänster skulle utvärderas och prövas. Vi sossar är inte ideologiska motståndare till att ha komplement. Tvärtom tror vi att det är en viktig del för att hjälpa människor som står långt från arbetsmarknaden. Men vi tror att man ska göra saker i rätt ordning - testa lite och se om det fungerar och utvärdera. Nu pågår, precis som Littorin säger, en utvärdering som görs av IFAU. Man får se om det fungerar bra. Efter utvärderingen får man i så fall köra vidare. Men Littorin vill inte vänta. Det går för sakta, och det är för små volymer. Det kan jag förstå. I oktober när Ams presenterade en delrapport var det 450 som hade kommit in i denna testgrupp, och av dem hade 10-15 fått jobb. Det är ganska få människor som har fått jobb. Men man måste utvärdera och se hur det går i långa loppet. Det bekymmersamma är att det statsråd som vid det här laget borde ha lärt sig att göra saker i rätt ordning är Littorin. På område efter område har det varit fel ordning. Det gäller a-kassan. Det var ingen utvärdering. Och nu ser vi att nästan 400 000 har lämnat detta redan nu. Nystartsjobben var en bärande del av Moderaternas jobbpolitik. Jag tror att det var 30 procent som hade jobb tre månader efter att nystartsjobbet hade påbörjats. Nu går man vidare med privatiseringen av Ams. Här hade Littorin chansen att faktiskt vänta på utvärderingen och vänta på rapporterna, och därefter, utifrån resultatet, välja väg. Men man gör samma misstag. Littorin fortsätter på den inslagna vägen att göra precis tvärtom. Det är inte bra.

Herr talman! Jag hade inte tänkt säga något, men jag ångrade mig. Men jag ska vara ganska kortfattad. Vi har vid tidigare tillfällen sagt att vi tycker att det är ganska okej att använda andra aktörer för att rikta detta till vissa grupper. Det kan vara bra. Men jag tror att man ska vara väldigt observant på att detta måste utvärderas på ett riktigt sätt. Jag tror inte att det är som har antytts i arbetsmarknadsministerns svar, att han garanterar att Ams kommer att utvärdera detta. Detta har det väl varit lite si och så med om man går tillbaka och tittar i uppföljningar som har gjorts av Riksrevisionen. De utvärderingar som har gjorts är inte så väldigt hedrande. Jag tror att man måste vara väldigt tydlig från regeringens sida i fråga om Ams och att man faktiskt gör en utvärdering. Om någon får ett uppdrag som aktör måste man titta på hur länge det blir stadigvarande jobb. Blir det bara tillfälliga placeringar som gör att man kan ta in den profit som man har haft för att kunna få folk i jobb? Det måste ändå vara grunden att vår gemensamma uppfattning är att jobben naturligtvis ska bli så långvariga som det över huvud taget är möjligt och att det är detta som är inriktningen och att det är detta som premieras. Då är uppföljningen oerhört viktig, så att man inte har fel kriterier när det gäller hur ersättningar betalas ut. Det är klart att Ams vill lyckas med det uppdrag som man har. Då ska man leverera in det väldigt snabbt. Därför är uppföljningen oerhört viktig. Det är det som jag vill peka på. Jag vill skicka med arbetsmarknadsministern följande: Var oerhört tydlig i fråga om uppföljningsarbetet, så att man också kan följa hur det har gått. Jag tror att vi alla är ute efter att man ska få en så effektiv och bra metod som möjligt så att folk kommer ut i jobb så länge som möjligt. Men då får man inte slarva med detta. Jag är inte helt trygg genom att det sägs att Ams gör detta. Jag tror att man måste vara ganska stark och styra detta. Det är det som jag skulle vilja tillföra.
Herr talman! Jag delar helt Sven-Erik Österbergs bedömning. Här handlar det också om att få valuta för skattepengarna, så att vi på bästa sätt finner de bästa vägarna för dem som har varit borta länge att komma tillbaka. Ams kommer naturligtvis att själva titta på detta. Men IFAU kommer att vara, och är, en viktig aktör i detta för att på ett korrekt och vetenskapligt sätt undersöka, bedöma och titta igenom just de effekter som Sven-Erik Österberg efterlyser ska undersökas. Jag har också suttit ned med riksrevisorn och talat om just dessa saker, med samma syfte, ska jag säga. Luciano Astudillo använder ett ord som jag ryggar lite för, och som jag gjorde förra gången, nämligen att privatisera Ams. Det är inte det som det handlar om. Jag vill åter understryka detta. Det handlar om att inom ramen för de programverksamheter som vi har utnyttja kompletterande aktörer. Jag kan bara nämna några som exempel, som jag gärna nämner och som jag har nämnt förut inom ramen för det som vi kallar socialt företagande. Vi har Bastakooperativet i Nykvarn. Vi har Fontänhusen som finns lite utspridda över landet. Vi har Left is right i Kristinehamn som är ett privat företag startat av föräldrar till vuxna barn med Aspergers syndrom. Fontänhusen jobbar med personer med psykisk ohälsa, och Basta jobbar med personer med olika typer av missbruk i bakgrunden. Detta är för mig exempel på kompletterande aktörer som är ideella organisationer men som driver en verksamhet som jag tror att vi kan ha väldigt stor nytta av inom ramen för arbetsmarknadspolitiken. Det bygger på flera olika faktorer. Jag tror att det bygger ett personligt engagemang och en erfarenhet och en kompetens som bygger på just denna personliga erfarenhet av hur man som kund eller klient, vad man nu ska kalla det i detta sammanhang, resonerar och upplever sin vardag. Detta personliga möte tror jag är oerhört viktigt för att få en legitimitet i åtgärderna. Om man tittar lite grann på ekonomin, både i Fontänhusen och i Basta, har man lyckats väldigt väl. I Basta, där man jobbar med personer som har många års drogmissbruk i bagaget, lyckas man få ut ungefär hälften av dem som passerar igenom. Med tanke på utgångsvärdet där är det ett väldigt bra resultat. Den andra hälften, som kanske inte kommer i arbete, är där i stället för att vara på Plattan. Jag tycker att det finns all anledning att ta till vara denna typ av kompetens som finns. Jag ska återgå till Luciano Astudillos frågor. Han frågar om jag ämnar låta utvärdera försöksverksamheten. Ja, jag försökte säga att det görs genom IFAU:s verksamhet. Ams kommer naturligtvis själva att producera rapporter. Vi har också, som sagt, talat med riksrevisorn om detta. Det kommer säkert att finnas mer. Jag om någon, apropå det som Sven-Erik Österberg tog upp, har anledning att se till att det blir rätt utvärderat. Jag vill ju att varje skattekrona ska utnyttjas på allra bästa sätt för att man ska få det bästa möjliga tillgodosett. Vi har två avstämningstillfällen i hyfsad närtid, som jag upplysningsvis vill nämna. Den 4 februari ska arbetsförmedlingen redovisa en strategi för det fortsatta arbetet med att ta till vara kompletterande aktörers kunskap och kompetens i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Strategin ska innehålla en bedömning av vilka grupper av arbetssökande och vilka delar av myndigheternas tjänsteutbud som kommer att beröras. Strategin ska också innehålla en bedömning av hur många personer som kommer att omfattas och i vilken omfattning. Beroende på myndigheternas bedömning och utvecklingen av antalet arbetssökande som får ta del av kompletterande aktörer kan regeringen komma att ge ett kompletterande uppdrag. Senast den 8 augusti ska myndigheten redovisa vilka tjänster som har upphandlats, vilka åtgärder som har vidtagits i övrigt med anledning av uppdraget, kostnaderna för detta, vilka kompletterande aktörer som har anlitats samt hur många individer som omfattas och i vilken omfattning tjänsterna har erbjudits. I detta ligger, det kan jag försäkra Sven-Erik Österberg, just att följa upp den typen av frågeställningar som han hade i debatten.
Herr talman! Arbetsmarknadsministern talar om att varje skattekrona ska användas på bästa sätt, att man ska ha valuta för pengarna och om bästa sättet att hjälpa dem som står långt från arbetsmarknaden. Allt detta köper vi också - absolut. Det måste vara i den riktningen som politiken ska gå. Problemet är att det finns väldigt få utvärderingar av den här typen av verksamheter. När man kör i gång en verksamhet, ett pilotprojekt, med tusen platser som det som nu är i gång och som utvärderas och man innan man fått utvärderingen säger att det är alldeles för lite och att det går för sakta, då blir det väldigt märkligt. Det blir väldigt märkligt när man inte inväntar och avvaktar utvärderingen för att se om det faktiskt blir önskat resultat: att människor hjälps som står långt bort från arbetsmarknaden. Det är detta som är det allvarliga. Littorin stod förra gången här i kammaren och lovade att han skulle lyssna till utvärderingen. Han lovade att han skulle försöka stå fast vid detta lika mycket som beträffande arbetsrätten och den svenska modellen. Jag känner mig inte trygg numera när jag hör dig, Sven Otto Littorin! Den borgerliga regeringen hade följande devis: Vi har förberett oss väl. Vi är beredda att regera. Men så - favong! - körde man i gång med sin politik. Littorin var gladast av dem alla. Vi har ju detta med a-kassan, nystartsjobben och förändringen av Ams. På område efter område har politiken misslyckats. Här kan Littorin faktiskt dra i nödbromsen. Utvärdera först och använd därefter de kompletterande aktörerna! Gör inte samma misstag som det ni gjorde när det gällde a-kassan och gör inte samma misstag som det ni nu gjort när det gäller nystartsjobben som ju inte ger människor jobb i den utsträckning som ni lovat! Dra i nödbromsen och se till att ordentligt utvärdera den här kompletterande verksamheten innan ni ökar andelen privata aktörer!
Herr talman! Jag är naturligtvis glad över att Luciano Astudillo är engagerad i att vi ska se till att använda resurserna på lämpligaste möjliga sätt. Det tar jag till mig. Jag kommer självfallet att fortsätta att analysera och att titta på utvecklingen. Men samtidigt har jag ett ansvar för alla dem som finns i det långsiktiga utanförskap som ni lämnade efter er. Högkonjunktur efter högkonjunktur står de kvar i långtidsarbetslöshet och utanförskap. Eftersom Luciano Astudillo med emfas hävdar att allting har blivit så mycket värre sedan vi tog över vill jag påminna om hur det är. Ja, så där en 150 000 personer har lämnat utanförskapet och kommit tillbaka till arbetsmarknaden. De som har lämnat utanförskapet och kommit tillbaka i arbete motsvarar mer än halva Malmö till exempel. Det är inte så illa. I OECD:s Economic Outlook som publicerades häromdagen konstaterar man att Sverige har den största nedgången i arbetslösheten, från 4,6 procent år 2007 till 3,6 procent år 2009. Man jämför då med alla utvecklade industriländer. Det är naturligtvis glädjande siffror som jag håller fast vid. Samtidigt kan vi inte slå oss till ro med det. Det är därför som jag tycker att det är så viktigt att vi tar till oss erfarenheter från kompletterande aktörer som de aktörer jag alldeles nyss nämnt. Naturligtvis ska vi utvärdera det och vara beredda att se över vad som behöver göras för att säkerställa att pengarna används på bästa möjliga sätt.
Herr talman! Det blev väldigt mycket av allmänpolitisk debatt här, men okej. Låt mig ändå få påpeka, arbetsmarknadsministern, att jobben kommer i hela Europa, i alla europeiska länder oavsett om det är höger eller vänsterpolitik som förs i dem. Det vet Littorin. Sverige ligger på åttonde plats när det gäller de siffrorna. Sysselsättningen ökade med 150 000 nya jobb under vårt sista år. 80 000 nya jobb har det blivit under ert första år. Nästa år ökar sysselsättningen med bara 40 000 nya jobb. Nu vänder det, Littorin! Nu vänder konjunkturen, så nu får vi se vad er politik har åstadkommit. Dessutom ligger, vilket också Littorin vet, socialbidragsnivån i era egna budgetskrivningar kvar på samma nivå. Och kvar på arbetsförmedlingarna finns de långtidsarbetslösa som fortfarande väntar på sin tur. Men det är inte bara så att de väntar så som de gjorde under vår tid - också vi har absolut all anledning att se över vår politik för dem som står längst bort - utan det är också så att ni inte bara sviker dem. Ni har även angripit dem med er politik. Men låt oss gå tillbaka till det som den här debatten handlar om! Det var en möjlighet till eftertanke. Littorin har inte nyttjat det tillfället när det gäller a-kassan. Nästan 400 000 personer har flytt den. Vi har också en massa problem när det gäller vanliga löntagares inkomsttrygghet. Vart tionde nystartsjobb har gett ett riktigt jobb. Så illa gick det med den här bärande delen av Moderaternas jobbpolitik. När det gäller detta med Ams och den kompletterande förmedlingsverksamheten har ni chansen att dra i nödbromsen och göra saker i rätt ordning. Utvärdera först! Fungerar det, ja, varsågod och kör på då! God jul, herr arbetsmarknadsminister!
Herr talman! Ja, de långtidsarbetslösa väntar på perrongen. Jag tror att det ganska exakt är vad Luciano Astudillo sade. Men poängen är att de arbetslösa, om vi skulle vänta på mer försöksverksamheter, som Luciano Astudillo föreslår, skulle stå kvar där på perrongen. Det kan inte jag tillåta. Vi måste se till att öka insatserna för dem som är funktionshindrade och för dem med olika typer av psykosocial ohälsa, med en missbruksproblematik eller vad som nu kan vara i grunden. De ska inte behöva stå kvar och vänta, utan dessa ska vi, med hjälp av kompletterande aktörer, hjälpa så att de kan komma tillbaka till arbetsmarknaden. Jobben kommer över hela Europa, säger Luciano Astudillo. Med det ska vi nöja oss. Ja, återigen: I OECD:s Economic Outlook som kom häromdagen visar man att Sverige jämfört med alla utvecklade industriländer har den största nedgången av arbetslösheten under åren 2007-2009. Det kan man inte direkt liksom lasta socialdemokratin för. Slutligen, herr talman, skulle jag vilja önska alla interpellanter - det är några stycken totalt sett - en god jul och ett gott nytt år. Vi möts igen ganska raskt in på det nya året, om jag förstått det rätt. Jag vill också önska talmannen och riksdagens alla snälla och glada medarbetare samma sak. Sedan möts vi alltså efter årsskiftet.